Fru talman! Syftet med den här debatten är ju inte att diskutera måndagsmötena, där för övrigt Inger Schörling har deltagit med utmärkta insatser. Inte heller är syftet med måndagsmötena att diskutera EG, och det var ju det som var poängen här. Det var det som var felet med somliga möten. Jag kan försäkra att även långt före det speciella möte som jag nämnde i februari har gång på gång av både mig och andra som har medverkat där framhållits just de baltiska ländernas plats i ett fritt Europa, ett Europa av fria demokratiska stater där naturligtvis EG är en del. Förmodligen har det gjorts vid vartenda tillfälle på ett eller annat sätt med den ena eller andra formuleringen. Det som är problemet för miljöpartiet är att vi inte har gjort dessa möten till ett forum för miljöpartiets egen mycket speciella syn på EG, och det tycker jag faktiskt att vi skall låta bli att göra även i fortsättningen. Inger Schörling är välkommen ändå att komma till måndagsmötena, men de skall inte vara ett forum för miljöpartiets syn på EG. Det var ju detta som en formulering i miljöpartiets reservation uppenbarligen gick ut på. När det gäller erkännandet av baltisk självständighet fråga Inger Schörling: När inträffar när? Precis som jag tror att jag själv och andra sade för ett år sedan: Det styr inte vi. Det avgörs tyvärr av utvecklingen på platsen. När den litauiska regeringen har kontroll över sitt territorium, är det naturligt att erkänna den litauiska republiken som en självständig stat. I dag ockuperas TV-stationen i Vilnius av sovjetiska trupper. För några dagar sedan gjordes stora tillslag på en rad platser i landet. Att låtsas som om detta inte betyder någonting är på något sätt att trivialisera frågan om nationellt oberoende. Det betyder ingenting hur det egentligen ser ut i ett land -- vi erkänner litet hit och dit! Det är tror jag, i grund och botten att göra de baltiska folken en otjänst. Det viktiga är de insatser vi gör för att hjälpa dem på olika sätt att komma ur det låsta läge som råder. Det är det som räknas, och jag hoppas att det kommer att ge resultat mycket snabbt. På den punkten tror jag inte att det finns någon motsättning. Till sist den miljöpartireservation som jag kritiserade, om självständighetskrav från olika folk och regioner -- det uttrycks precis så. Det är en oerhört långtgående formulering. Där finns inga nyanser över huvud taget. Det är en generell rekommendation. Jag anser att det hade varit olämpligt och omdömeslöst, om utskottet hade skrivit på det sättet, mot bakgrund av det som är väl känt om hur nationalistiska strömningar i vissa länder i öst utnyttjas av makthavare som vill komma tillbaka till sina gamla positioner. Det avgörande är kampen för demokrati, i Baltikum likaväl som i
Fru talman! Håkan Holmberg fick det att låta som om jag hade varit på måndagsmöten och pratat om EG och att det skulle vara olämpligt. Jag har inte pratat om EG på några måndagsmöten, men jag är ändå glad att den frågan har tagits upp -- flera gånger, enligt Håkan Holmberg -- för den har naturligtvis stor betydelse. Det är helt uppenbart att central och östeuropeiska länder inte kommer att kunna bli medlemmar i EG under det här århundradet, även om något av dem skulle vilja det. Därför tycker vi att vi inte vill undanhålla östeuropeiska länder ett nära samarbete med andra länder i Europa och i vårt område. EFTA är en betydligt mer lämpad organisation för det, inte minst för att EFTA inte inskränker i den suveränitet som de här länderna nyligen har återvunnit och också förefaller väldigt angelägna att behålla. Sedan några ord om principerna för erkännande. I stället för att förlänga debatten rekommenderar jag er att läsa om de undantag som miljöpartiet har redovisat i reservation 7. I en rad fall har erkännandet av stater som inte i alla avseenden motsvarar de svenska erkännandeprinciperna fördröjts på grund av politiska hänsyn. I andra fall har stater som de facto motsvarar de svenska kriterierna över huvud taget inte erkänts, av politiska skäl. Så man har vägt in en rad politiska tolkningar och bedömningar. När det gäller reservationen måste jag säga att jag är litet överraskad över med vilken frenesi som Håkan Holmberg vidhåller att den skulle vara oansvarig. Det står klart och tydligt att vi vill att Sverige skall bidra till att självständigheten för stater och regioner genomförs fredligt och demokratiskt. Det är väl en definition så god som någon. Definitionen på demokrati tror jag väl att också Håkan Holmberg känner till.
Fru talman! Inger Schörling har talat om Baltikum på måndagsmöten. Det är utmärkt. Det är detta som dessa möten är till för. Det var ungefär det jag försökte säga nyss. Sedan är det ju bra att det i miljöpartiets reservation finns en formulering om förändringar i demokratiska former. Men det som är problemet i den och som har gjort att det hade varit olämpligt om utskottet hade anslutit sig till miljöpartiets motion -- man får naturligtvis reservera sig hur man vill -- är detta att där förekommer en generell rekommendation om att alla typer av nationalistiska strävanden, oavsett deras bakgrund, vilket syftet är och vilka som egentligen har satt i gång det hela, skall stödjas från svenskt håll. Det är inte rimligt, utan det som skall stödjas är frihetsrörelser som syftar till demokrati och till normala och öppna samhällsförhållanden som i de baltiska länderna. Det kan finnas andra exempel, men ett generellt förord när man känner till vilka krafter som försöker manipulera sådant här i vissa länder i Europa, gör att jag ändå tycker att det är bekymmersamt att det har dykt upp som ett förslag.
Fru talman! En mycket kort replik. Ordet nationalistiska nämns över huvud taget inte, vare sig i vår motion eller i vår reservation, utan det är en konstruktion av Håkan Holmberg.

Fru talman! Om vi inte drömmer om ett bättre Europa, kommer vi aldrig att bygga ett bättre Europa. Så formulerade sig president Havel i Europarådets parlamentariska församling för snart ett år sedan. Jag tror att det är viktigt att hålla den drömmen levande, att det är viktigt både för oss som lever väster om den forna järnridån och dem som lever öster om den järnridå som nu är borta. Fru talman! Det egentliga biståndet till Baltikum och till Central och Östeuropa har debatterats i samband med betänkandet om internationellt utvecklingssamarbete. Riksdagen ställde sig förra året bakom regeringens förslag om en miljard för samarbete med länderna i Central och Östeuropa. Vi som lyssnade till biståndsministern i eftermiddags kunde notera att stödet nu är uppe i ca 1,7 miljarder. Vi är alltså nära, Inger Schörling, det tal som miljöpartiet förde fram. Utskottet skriver att vi är väl över 1,5 miljarder, men biståndsministern sade faktiskt 1,7 miljarder, och jag kontrollerade det med henne i eftermiddags. Regeringen vill ju med det här stödet stärka ländernas förmåga att genomföra den demokratisatsning och den reformering som nu inletts på olika samhällsområden. Vi i utskottet ansluter oss självklart till detta. Jag vill instämma med, jag tror det var, Bengt Hurtig som sade att det råder stor samstämmighet i utskottet om Baltikum, Central och Östeuropapolitiken. Jag vill vitsorda det. Jag tycker att det är glädjande att vi har denna stora samstämmighet. Men det finns ju också några reservationer och dem har olika talare berört här. Till Håkan Holmberg vill jag säga att vi i utskottsmajoriteten är helt på det klara med vikten av stöd till handikapporganisationer.

Det blir ju att fördröja processen och inte att påskynda den. Jag delar inte Inger Schörlings och miljöpartiets syn på erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad. Vi menar att detta faktiskt är det allra viktigaste för länderna i Central och Östeuropa och även i Baltikum. Därför kan inte miljöpartiets synpunkter här bli utskottets. När det gäller visumtvånget för medborgare från de baltiska republikerna som Inger Schörling talade om är det faktiskt så att de har sovjetiska pass. Vi har i utskottet talat om en passidentitet så att vi kan identifiera de baltiska medborgarna. Då säger Inger Schörling att detta ju är bra, men låt oss gå från ord till handling. Men det ankommer inte på oss. Det är Sovjetunionen som måste medge att innevånare i de baltiska republikerna skall ersätta sina sovjetiska pass med baltiska. Det är där problemet ligger, och det är därför vi inte nu kan häva något visumtvång för dem. Det låter naturligtvis väldigt bra att den nordiska arbetsmarknaden skulle öppnas också för baltiska medborgare. Men detta är en nordisk överenskommelse om en fri nordisk arbetsmarknad. Det är ingenting som vi kan besluta om här i Sveriges riksdag, utan det är en fråga för de nordiska länderna gemensamt. Vilka är egentligen medborgare i de baltiska republikerna nu? Detta är också en fråga som måste diskuteras och lösas. Vi stödjer ju de baltiska folkens självständighetssträvanden, och det har vi gjort i utskottets betänkande och även tidigare. Det är väl faktiskt så, Inger Schörling, att Sverige genom sitt agerande i exempelvis ESK och i andra sammanhang har gått längst av alla stater i praktiskt hantering av de baltiska folkens självständighetssträvanden. Jag vet inte om Island på något sätt har åstadkommit något mer än Fru talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets betänkande nr 16 på samtliga punkter.

Fru talman! Jag vill bara påminna Karl-Erik Svartberg om att folkpartiets reservation om stöd till handikapporganisationer handlar om ett förslag om mer pengar, 15 nya miljoner. Det är detta som utskottets majoritet inte vill vara med på. Däremot är det naturligtvis bra om det går att göra insatser även inom ramen för det bistånd som redan ges, men saken gällde att utöka det. Jag vill passa på att också yrka bifall till reservation 6 liksom till utskottets betänkande i övrigt, vilket jag dess värre glömde bort när jag var uppe i talarstolen tidigare.
Fru talman! Det gällde först och främst Karl-Erik Svartbergs beskrivning om att regeringen nu låg på samma nivå som miljöpartiet när det gäller stöd till Östeuropa och Baltikum. Men de pengar som regeringen har beslutat om, 1 miljard, var ju under en treårsperiod medan vår vår miljard sträckte sig över den här budgetperioden. Det var en liten skillnad. När det sedan gäller den här särskilda myndigheten kan jag förstå att man kan undra över att man dels har mycket bråttom, dels kan man fördröja processen med att inrätta en ny myndighet. Min förhoppning är att det skall bli precis tvärtom. Man skall inte fördröja processen med en ny myndighet utan det skall tvärtom gå fortare. Efter samtal med parlamentariker, med människor i miljökommissioner, kommittéer och utskott tyckte man nästan att det var pinsamt att kunskapsmässigt bli behandlad som ett u-land i tredje världen. I Baltikum vet man mycket väl vad man vill göra för insatser. Visst är det bra med kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte, men vad man vill ha där är konkreta åtgärder för att åtgärda de miljöproblem som man har. Och efter att sju delegationer från Sverige varit där och kontrollerat hur mycket man egentligen kan och sagt att nu måste vi utbyta mer erfarenheter osv., men utan några pengar är man oerhört besviken och litet snopen på det svenska miljöbiståndet.
Fru talman! Det är bara så, Håkan Holmberg, att vi inte har de 15 miljoner som folkpartiet vill anslå. Därför måste vi alltså nöja oss med att hålla oss inom ramen, som jag sade i mitt anförande. Detsamma gäller miljöpartiet. Vi är ledsna att vi inte har så mycket pengar som ni. Vi skulle naturligtvis vilja satsa mer, men det kan vi inte eftersom vi inte har de pengarna. Jag reagerade bara mot den negativa ton som Inger Schörling angav när det gäller erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad i jämförelsen här. Det skall självfallet bli konkreta åtgärder i vårt Centraloch Östeuropabistånd. Självfallet skall det bli detta. Fru talman! När det gäller debatten om självständighetskraven i Central och Östeuropa slutar faktiskt reservationen med: ''Med det sagda tillstyrker utskottet yrkande 8 i motion U525.'' Det är alltså miljöpartiets motion och där heter det ordagrant: Att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att Sverige bör inta en positiv hållning till de självständighetskrav som nu kommer fram från olika folk och regioner i Centraloch Östeuropa. Där står ingenting om den demokrati osv. som
Fru talman! Karl-Erik Svartberg får det att låta som om somliga, närmare bestämt vi i folkpartiet liberalerna, trollar fram pengar som ingen annan kan åstadkomma. Det är inte fråga om detta. Det är fråga om prioriteringar och vilka prioriteringar olika partier vill göra. Det yrkande som det är fråga om här har sitt ursprung i folkpartiets handikappmotion. Den är ett led i den allmänna prioritering som vi vill ge åt de frågor som vi sammanfattar med beteckningen Det glömda Sverige. I det här fallet ges det också en internationell tillämpning. Socialdemokraterna är inte kända för att prioritera de grupper vi brukar kalla för Det glömda Sverige. Därför är det helt logiskt att de, som Karl-Erik Svartberg uttrycker det, inte har de miljoner som vi anser att man skall anslå.
Fru talman! Det skall bli en kort replik. I texten inne i motionen står precis det som jag har sagt. Jag förstår inte att detta yrkande 8 skulle vara så förskräckligt. Är det inte en positiv hållning till de självständighetskrav som nu kommer fram från olika folk och regionier i Central och Östeuropa som vi i Sverige vill ha? Om det finns någon som har andra synpunkter än att vi skall ha en positiv hållning till självständighetskraven ber jag er att framföra dem nu.
Fru talman! Vi ställer upp på mycket av det som Håkan Holmberg och folkpartiet anför när det gäller Det glömda Sverige -- också den internationella solidariteten. Håkan Holmberg avfärdar mig med att vi socialdemokrater inte prioriterar rätt. Men det är inte så. Oppositionen har alltid mera pengar än regeringspartiet. Det gäller oavsett vilken färg det är på regeringen och vilken färg det är på oppositionen. Det är ett faktum. Vi socialdemokrater har själva fått de argumenten emot oss de sex åren vi var i opposition.

Fru talman! Vi lever i en tid då bokstavligen vår egen europeiska framtid avgörs. Frågan är om Europas nationer enhetligt kommer att utvecklas mot demokrati och marknadsekonomi, eller om vi kommer att få se en utveckling som öppnar för nationella motsättningar och växande fattigdom i de delar av Europa som i dag åter söker sin europeiska identitet. Detta innebär att den politik och de aktiviteter som europeiska nationer, inbegripet även Sverige, står för har en betydelse för hur vi skapar och påverkar vår egen framtid. Det ger direkta återverkningar på vår egen säkerhetspolitiska situation. För att kunna bidra till denna omvandling måste man också rätt förstå vad den handlar om. Den handlar om europeiska stater som åter söker sin europeiska identitet. Därför prioriteras bl.a. den europeiska samverkan som den Europeiska gemenskapen innebär. Det handlar om en omvandling från det sovjetiska och kommunistiska förtrycket till demokratiska staters fria och frivilliga samverkan. Det kan också så här dagen efter den 1 maj, socialismens firande, vara värt att tänka på att den europeiska omvandlingen inte handlar om att utveckla socialismen. Den handlar inte om att pröva nya vägar för att finna olika metoder för planhushållning. Den handlar inte om att kollektivisera ägandet. Den handlar om en politik för att stärka marknadsekonomin och dess institutioner, de enskilda människornas rättigheter och demokratin. Detta är något som kan vara ett memento inte minst för de partier som i detta betänkande har tillfogat reservationer där man på olika sätt försöker finna former för att undvika denna europeiska samverkan eller för att på annat sätt urholka betydelsen av vad som nu kan ske. Fru talman! För oss i Sverige finns det ett perspektiv som är särskilt viktigt vid sidan om vårt europeiska integrationsperspektiv, nämligen Östersjöperspektivet. Det som händer i Sovjetunionen och i de baltiska republikerna har en direkt betydelse för våra framtida förutsättningar att leva i en del av världen som utvecklas under fred, stabilitet och växande välfärd. Därmed ser vi det som skulle kunna vara vår uppgift, nämligen att bidra till att stärka de baltiska staternas självständighetssträvanden och bidra och medverka till deras integrering i det europeiska samarbetet. Jag tillhör dem som menar att vi i Sverige har försummat detta perspektiv i nästan 50 år. Det har varit utrikespolitiskt oansvarigt just på grund av den betydelse som vår nära omvärld av uppenbara skäl har för vår egen framtid. Men det har också varit omoraliskt, därför att människor som har levat i djupt förtryck, grannar vid sidan om oss, inte har fått den politiska uppmärksamhet, det stöd och de kontakter som de borde ha fått. Det måste bli en huvuduppgift för svensk utrikespolitik att vid sidan om integrationen in i den Europeiska gemenskapen också medverka till att dessa stater får sin rättmätiga självständighet. Därför känns det befriande att kunna konstatera att Sverige i dag står för att de baltiska staterna har en rätt till självständighet och att Sverige har ett ansvar för att internationellt föra denna fråga framåt. I dag vet alla att de baltiska staterna är ockuperade. I dag vet alla att det inte handlar om en minoritet i de baltiska staterna som vill ha självständighet. Jag tillåter mig att också säga att i dag är vi alla tokstollar i denna kammare. Tokstolle skulle man vara om man skulle tro på socialdemokratiska företrädare i denna kammare att Sverige ville verka för de baltiska staternas självständighet så sent som för två år sedan. Jag vet, därför att jag var den som ansågs vara tokstolle. I dag erkänner Sverige de baltiska staternas rätt till självständighet. Men det räcker inte i detta perspektiv med politiska deklarationer. Nu krävs också politisk handling inom alla de områden som är av betydelse för att de baltiska staterna skall kunna utveckla sin självständighet. Vi måste medverka till att de skall kunna bli självständiga ekonomier. Jag menar inte bara självständiga ekonomier i en sluten bemärkelse, utan självständiga ekonomier som kan tåla att leva på världsekonomin och kan tåla att betala världsmarknadspriser för bl.a. importen av energi, olja och gas, från det nuvarande Sovjetunionen. Det måste vara ekonomier som har en högt utvecklad grad av kunskap och tradition vad gäller marknadsekonomins sätt att fungera. Fru talman! Jag var rätt förvånad över Inger Schörlings påstående i dag att behovet av kunskap finns i ringa bemärkelse. Jag tror inte att Inger Schörling har träffat alla dem som på institutioner, akademier, myndigheter osv. i olika städer söker kontakterna, kunskaperna och möjligheterna att göra sig till en del av den västeuropeiska kunskapen och dess tradition. Hon har kanske varit litet för upptagen av att förtala Sveriges erkännande av de baltiska staternas rätt till självständighet, för att hinna lyssna på de balter som inte bara så snabbt som möjligt vill integreras in i Europa utan som också söker kunskap om allt det som vi har kunnat lära oss under de senaste 50 åren men som de har varit avskurna från. Fru talman! Vi måste hjälpa de baltiska staterna att utveckla sina politiska och offentliga institutioner. Vi måste med hjälp av ett aktivt utbyte stärka de baltiska medborgarnas samhörighet med väst och deras delaktighet i den västerländska traditionen. Det är bråttom. Detta är inte något som vi kan debattera och diskutera i det långa perspektivet. Vi ser i dag en utveckling öster om oss som kännetecknas av ett snabbt sovjetiskt sönderfall inom ekonomins och politikens områden. Det är ett sönderfall som kommer att få inte bara politiska konsekvenser utan självfallet också materiella konsekvenser. En politisk oaning, en hyperinflation och en växande ekonomisk misär är något som är en allt snabbare, växande verklighet. Det innebär att vi i vår alldeles uppenbara närhet kan komma att få se den nöd som Håkan Holmberg tidigare i dag helt rätt konstaterade att vi ännu inte ser. Men det är inskrivet i det utvecklingsförlopp som vi i dag ser i den sovjetiska unionens ekonomi. Mot den bakgrunden måste man tyvärr konstatera att det finns en oacceptabel senfärdighet i hur regeringen politiskt har lett de svenska biståndsinsatserna. Mot bakgrund av de krav som riksdagen har ställt för stöd till marknadsekonomi och demokrati, är det nästan parodiskt att se att merparten av vad som hittills har gjorts har varit att ge ekonomiska bidrag till svenska statliga myndigheter för utbildning av baltiska myndigheters personal. Jag har respekt för svensk skatteförvaltning, fru talman, men jag tror inte att utvecklingen mot marknadsekonomi i de baltiska staterna är stensatt med överförandet av de bästa kunskaperna om det svenska skattesystemet. Jag har all respekt för svensk trafikplanering. Jag har respekt för många av de offentliga myndigheternas förmåga att administrera. Men jag tror inte att det är genom att exportera den svenska administrationens syn på hur en stat administreras som vi kan se nya företag och ny ekonomi växa fram i Baltikum. Med tanke på vikten och perspektivet, är det oacceptabelt att så litet har gjorts och att det som har gjorts har fått en inriktning som bildar ett mönster som tycks peka på att de ansvariga tycks tro att marknadsekonomi växer fram genom att satsa på utbildning i byråkrati. Inom ramen för vad som sägs i detta betänkande måste regeringen nu sätta fart. Det är bra att vi här i riksdagen, och som det kommer till uttryck i detta betänkande, är överens om att det är utvecklingen mot demokrati och marknadsekonomi som måste prioriteras. Då ställs det krav på att regeringen lever upp till detta. Vi moderater har i det betänkande som behandlades tidigare här i dag också föreslagit att biståndsmedlen till de baltiska staterna bör ökas med ytterligare 50 milj.kr. och i praktiken fördubblas. Men inriktningen måste vara att öka kunskapsöverföringen om marknadsekonomi och företagande. Av miljöskäl är det viktigt att göra insatser på energi och miljöområdet, eftersom detta kommer att bli en förutsättning för att de baltiska staterna skall kunna upprätthålla en stor del av sin industri. De måste få miljömässigt acceptabla sätt att producera energi och producera över huvud taget. Detta är också viktigt av det skälet, att det är enbart genom en effektiv energianvändning som de baltiska ekonomierna kommer att kunna bära världsmarknadspriser på naturgas och olja. Det finns sannerligen projekt där man mycket snabbt skulle kunna göra någonting som både har betydelse för miljön och för energin. I närheten av Narva ligger vad som förmodligen är Europas största utsläppsområde när det gäller svavelutsläpp med två stora kraftstationer där man med hjälp av oljeskiffer producerar inte bara Estlands behov av elkrafter utan också exporterar till såväl Leningrad som Lettland. En effektivisering av dessa kraftstationer skulle leda till omedelbara miljöeffekter men också ha en mycket stor energipolitisk betydelse. Fru talman! Mycket kan och bör göras när det gäller att stödja utvecklingen av företagande och handel. Senare i kväll kommer vi i samband med behandlingen av ett annat betänkande diskutera vad man kan uppnå genom att accelerera och ge bättre förutsättningar för svensk handel. Det är glädjande att notera att näringsutskottet har biträtt ett yrkande om att Sverige skall ha en hög beredskap för att inrätta handelskontor i de baltiska staterna. Vi måste självfallet också vid sidan av stöd till den ekonomiska utvecklingen ställa krav på att den politiska processen tar fart. Det utbyte som i dag finns har stor betydelse, och man har nästan kunnat se en tradition av utbyte mellan de baltiska parlamenten och den svenska riksdagen växa fram och likaså ett utbyte på regeringsnivå. Men det är viktigt att slå fast att utbytet mellan Sverige och de baltiska staterna måste ske inom samhällslivets alla olika områden. Förvisso är de politiska besluten av stor betydelse, men det är också viktigt att hela det svenska samhället, inkl. de politiska partierna, tar utmaningen att göra bestående insatser för de baltiska staternas utveckling på allvar. Fru talman! För min del, och jag tror att det gäller för de flesta i denna kammare, är det ett självklart mål för svensk utrikespolitik att medverka till att de baltiska staterna uppnår full självständighet och att vi därmed kan erkänna dem som fullt självständiga stater. Detta är ett viktigt mål att manifestera gentemot balterna och övriga omvärlden, men också att lägga till grund för svensk politik gentemot de baltiska staterna. Den fullständiga desinformation som framför allt miljöpartiet, och även såvitt jag kan begripa även vänsterpartiet, ägnar sig åt i denna fråga gränsar till det ansvarslösa. Ni tycks medvetet missbruka och misstolka skillnaden mellan de krav som Sverige ställer för ett folkrättsligt erkännande och de krav vi ställer på de baltiska folkens rätt till självständighet. Det vore en sak om ni ägnade er åt detta tillsammans med Europeiska arbetarpartiet -- och inkludera gärna ledaren i Dagens Industri i detta sammanhang -- men en annan och betydligt värre sak är att kunna konstatera att ni också gör detta gentemot våra baltiska vänner. Ni sprider därmed uppfattningen att Sverige inte ställer krav på dessa länders rätt till självständighet och att det på något sätt skulle brista i politisk mod. Det handlar i själva verket om att ni anser att Sverige skall erkänna förtryckta stater som icke är självständiga såsom självständiga stater. Om vi har erkänt dem som självständiga stater, hur skall vi då kunna kräva att de skall bli självständiga stater? Eller vill Inger Schörling påstå att Litauen, med sovjetiska pass och för Inger Schörlings del ett nödvändigt visa från den sovjetiska ambassaden, är en självständig stat? Vill Inger Schörling hävda att Sverige som en självständig stat skall erkänna en stat som inte är självständig? Vad får då de folkrättsliga begreppen över huvud taget för betydelse? När jag tar del av er reservation i denna del, kan jag konstatera att ni i er fullkomliga okunskap är ansvarslösa. Ni tar Taiwan som ett exempel på en stat som Sverige borde erkänna som en självständig stat. Men Taiwan har ju inte kontroll över det territorium som Taiwan gör anspråk att ha kontroll över, såvida inte Inger Schörling anser att den taiwanesiska militären har ett militärt grepp över det kinesiska fastlandet. När det gäller Demokratiska republiken Vietnam, DDR och Nordkorea dröjde Sverige med att erkänna. Dessa länder använder Inger Schörling som exempel och argument för att vi nu bör erkänna Litauen. Med detta sätt att resonera skulle Sverige direkt ha erkänt den irakiska ockupationen av Kuwait. I dessa exempel finns det inte några som helst folkrättsliga grunder för era resonemang. Jag anser att ni borde skämmas för den desinformation som ni sprider om Sveriges förhållningssätt till de baltiska staternas krav på självständighet. Jag säger detta eftersom jag själv under lång tid i denna kammare krävt att Sverige skall erkänna de baltiska staternas rätt till självständighet, och det gör Sverige i dag. Men jag har aldrig hävdat att Sverige som ett självständigt land skall erkänna ett land som inte är självständigt. Jag har hävdat att vår politiska uppgift är att medverka till att de baltiska staterna så snabbt som möjligt blir självständiga. Fru talman! Detta är något som vi måste medverka till i det europeiska sammanhanget. Det finns inget annat sätt att uppnå en baltisk självständighet än förhandlingar mellan Moskva och de baltiska staterna.

Inom ESK finns ett lämpligt forum för att skapa en europeisk samverkan för att i form av den internationella diplomatin skapa en press gentemot Moskva och Sovjetunionen för att därmed uppnå det som måste vara en stabil europeisk fred, en fred som för vår del innebär tre nya grannstater. Moskva måste få klart för sig att vägen till Europa går över förhandlingar med dessa europeiska stater. Fru talman! Med detta vill jag än en gång hävda att Sverige måste ha som en viktig politisk uppgift att bereda vägen för att dessa länder inte längre av någon skall ses som en region i Sovjet, utan för just vad de är: Tre självständiga stater och självklara grannar till Sverige.
Fru talman! Gunnar Hökmark var ovanligt grälsjuk i kväll, skulle jag vilja påstå. Det verkar som om han har många ömma tår i sina skor, och jag har tydligen trampat på alla samtidigt. När det gäller att missbruka och misstolka är faktiskt Gunnar Hökmark en mästare. Hur kan han få det till att jag har sagt att Sverige inte skall ha erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte med Baltikum när jag säger att det inte räcker med att låta det svenska stödet gå till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling? Även konkret miljöbistånd måste till, det är vad jag sade, och nu har jag citerat mig själv. Det som står i reservation nr 7 innebär att miljöpartiet sticker hål på de erkännandeprinciper som regeringen gömmer sig bakom och som också Gunnar Hökmark gömmer sig bakom. Det vi respekterar är det litauiska parlamentets, folkets valda parlament, krav på självbestämmande. Det är detta som vi respekterar och går efter. Sedan kan jag inte låta bli att ge Gunnar Hökmark några ord på vägen när det gäller marknadsekonomi och att marknadsekonomin måste underordna sig de ekologiska ramarna. Tro inte att allting blir frid och fröjd bara man inför marknadsekonomi. Det finns åtskilliga exempel på hur medverkan av företag från väst leder till ny miljöförstöring. Den tyska firman Lurgi har t.ex. byggt en fabrik för kemiska bekämpningsmedel som är förbjudna i Västeuropa i Volgograd, och USA-koncernen Occidental har byggt en PVC fabrik i Ukraina. En sovjetisk miljöekonom säger: De västliga företagen är inte bättre än våra ministrar om de inte tvingas till miljöansvar. Enligt miljöpartiets uppfattning är det inte en lösning på Östeuropas problem, vare sig de ekonomiska eller ekologiska, att så snabbt som möjligt försöka göra östekonomierna till kopior av den marknadsliberalism som finns i väst. Visserligen har vi varit oändligt mycket effektivare när det gällt att producera varor och tjänster, men vad har vi åstadkommit? Jo, rovdrift på naturen, miljöskador och ett enormt slöseri. Vi anser därför att västvärldens stöd till Östeuropa inte skall inriktas på att pådyvla dessa länder västmodellen, utan man skall i stället sikta mot att ge stöd för utveckling av en ekonomi som kan förena rimlig produktionseffektivitet med långtgående miljöhänsyn, precis som vi i Sverige och i andra europeiska länder också måste göra om vi skall få en hållbar ekonomi i framtiden.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Inger Schörling har ändrat sin syn på kunskapsöverföring. Jag hörde henne i denna kammare alldeles nyss tala om att det var förnedrande att man från västs sida talade om ''deras behov av kunskaper''. I den delen kan Inger Schörling gå tillbaka till protokollet och läsa vad hon sade. Hennes nya upplevelser var i vilket fall som helst bättre. Inger Schörling trodde att hon trampat på några ömma tår. Nej, det är nog inte så farligt. Däremot har Inger Schörling i frågan om självständigheten ramlat omkring i porslinsaffären som en berusad elefant. Det handlar inte om, vilket Inger Schörling antydde i sin replik, att vi erkänner det litauiska parlamentets krav på självbestämmande. Det handlar om huruvida vi skall folkrättsligt erkänna de baltiska staterna som självständiga stater. Jag tycker att minimikravet bör vara att man inte förstör ordens innehåll, utan att man klargör vilken politisk prioritering som skall gälla. Symbolpolitiken innebär att orden tappar sin mening. Inger Schörling hävdade inte ens i sin replik att de baltiska staterna är självständiga. Hon vill bara att de skall erkännas som självständiga. I stället menar jag att vi skall föra en sådan politik att de skall kunna bli självständiga. Det förutsätter faktiskt att vi inser att de ännu inte är självständiga. Det är en ypperligt enkel logik i detta. Det som däremot gör mig upprörd är när jag stöter på baltiska vänner som i olika sammanhang har fått uppfattningen att Sverige inte erkänner de baltiska staternas rätt till självständighet, nu när Sverige faktiskt gör det. Detta bottnar i samtal med miljöpartister som just missbrukar skillnaden mellan Sveriges krav på ett folkrättsligt erkännande och de krav som Sverige i dag ställer på de baltiska staternas rätt till erkännande. Det handlar inte bara om en debatt i denna kammare, utan det handlar om att ni förmedlar en fullkomligt felaktig inställning rörande svensk politik i denna viktiga fråga. Det är skadligt för baltiska vännerna om de får denna felaktiga uppfattning. Det är fullkomligt onödigt och urholkar Sveriges förmåga att föra en bra Baltikumpolitik. Därför menar jag, Inger Schörling, att ni är ansvarslösa. Inte för att ni trampar på några ömma tår, utan för att ni trampar runt utan att veta var ni är.
Herr talman! Vi trampar inte omkring utan att veta var vi är, Gunnar Hökmark. Vi vet precis var vi är. Vi vet precis var vi står. Att Gunnar Hökmark anklagar oss för att fara runt i Baltikum och sprida desinformation är fullständigt absurt. Vi har mycket goda kontakter med parlamentariker i Baltikum. Vice premiärministern i Litauen är grön. Miljöministern i Estland tillhör de gröna. Detsamma gäller många parlamentariker i Estland. Vi har nästan veckovis kontakt med dem. Vi vet precis vad som rör sig. Kom inte och påstå något annat. Gunnar Hökmark sade att jag hade citerat mig själv rätt och att det lät mycket bättre den här gången. Det var Gunnar Hökmark som hade missuppfattat det jag sade. Balterna var besvikna på att det bistånd de ditills hade fått bara var erfarenhetsutbyte. Sju delegationer från Sverige hade varit där för att höra sig för om hur mycket man visste om problematiken. Man skulle ta reda på vilken typ av bistånd som skulle ges. Det var den besvikelsen jag gav uttryck för. Men i mitt citat sade jag ''Det räcker inte med att låta det svenska stödet gå till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Konkret miljöbistånd måste också till.''
Herr talman! När det gäller kunskapsöverföringen är det som Inger Schörling nu säger bra. Beträffande erkännandet blev jag inte riktigt klok på om ni visste vad det handlar om. Jag fick höra att ni har goda kontakter i Litauen. Men det berör inte den fråga som jag talar om här, nämligen att ni i reservationer och i allmän politisk agitation hävdar att Sverige tvekar på målet när det gäller att erkänna de baltiska staterna och deras rätt till självständighet. Ni förmedlar ett intryck av den opinion som nu under mer än ett år har kommit till uttryck runt om i landet och som har lett till en förändring i svensk utrikespolitik. Ni förnekar denna omsvängning därför att ni missbrukar skillnaden mellan de krav som vi ställer på ett folkrättsligt erkännande och de krav som Sverige i dag ställer på baltiska staters rätt till självständighet.

Herr talman! Först vill jag tala om att centerns två reservationer kom bort i data och pappershanteringen. De föreligger nu som särskilda yrkanden delade på ledamöternas bänkar. Herr talman! Strax efter påsk gjorde jag en resa tillsammans med centerpartiets miljö och resurssektion till Estland och Leningrad. Det var imponerande att tala med den person som ordnat med de enorma stenblocken som skyddar parlamentet i Tallin. De hade hämtats från en gravstenshuggare och körts dit under ett par timmar nattetid. Det var mycket tankeväckande att besöka denna unga demokrati, där folket bokstavligen slår vakt om sina förtroendevalda. När frigörelsekampen började var centerpartiet tidigt där och undersökte på vilket sätt vi bäst kunde bistå esterna. Sedan dess har många personliga kontakter knutits och ett estniskt centerparti bildats. Nu mottogs vi hos president Edgar Salisaar och fick klart för oss att de personliga kontakterna och vänskapen betyder mycket för detta grannfolk. Man var mycket intresserad av den internationella konferens i Stockholm som centern föreslår att Sverige skall ta initiativ till. Den skulle ytterligare kunna bidra till att sätta press på Sovjetledningen att medverka till en förhandlingslösning, som återger de baltiska republikerna deras självständighet. Centern anser att möjligheterna att få till stånd en sådan konferens i första hand bör prövas inom ESK-processens ram. Ett sovjetiskt veto får dock enligt vår åsikt inte bli ett avgörande hinder. Om en ESK-konferens förhindras, bör Sverige ta initiativ till att finna andra former för en sådan internationell konferens om Baltikum. Vi anser att riksdagen bör bifalla detta förslag, som förts fram i yrkande 9 i vår partimotion U507. Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande för mom. 32 som delats på bänkarna. I Leningrad vill man stoppa det särskilt dåliga och riskabla kärnkraftverk av Tjernobyltyp som ligger i närheten av denna femmiljonersstad. Stadsfullmäktige i Leningrad kommer att utlysa en tävling om metoder att ersätta energin. De var mycket intresserade när jag erbjöd mig att kontakta experter i Danmark och Sverige som i den s.k. Balaton-gruppen, med vetenskapsmän från väst och öst, arbetar för ett energiprogram för Europa utan kärnkraft och kol. Investeringar för att modernisera industrin kommer att innebära också energieffektivisering. Vi besökte den egendomliga dammbyggnad tvärs över Finska viken som man projekterat sedan länge för att den skulle hindra översvämningar, som man trott att havet orsakat vid kraftig vind mot inlandet. Den vetenskapliga expertisen tvivlar på denna teori och är nu nästan samstämmigt mot projektet, som ändå rullar på. Vi blev skakade över hur nedslitet och förfallet mycket var både i Estland och i Leningrad. Miljöförstöringen kommer att kräva stora resurser och mycket kunskap för att avhjälpas. Centerpartiet har i annat sammanhang föreslagit att Sverige minst skall fördubbla biståndanslaget till Baltikum, Central och Östeuropa för kommande treårsperiod, utan att dessa pengar tas från uhjälpen. Hur fattiga många människor än är här, finns det ingen likhet när man jämför med situationen i många u-länder. Här är det för vår del fråga om en naturlig grannhjälp, som dessutom gynnar vår egen miljö och lägger grunden för ett normalt handelsutbyte i framtiden. I vår partimotion U507, yrkande 8, vill vi att regeringen också skall pröva ett annat system för resursöverföring. Sverige kunde ge länderna i Central och Östeuropa lån på fördelaktiga villkor i hårdvaluta. Vilket de berörda länderna skulle ha möjlighet att återbetala i egen valuta. Dessa lån skulle endast få användas för inköp av nödvändiga varor och tjänster i Sverige. För insatser på miljöområdet föreslås tillgång till s.k. mjuka lån. Ett särskilt kreditinstitut bör inrättas. Ett system med sådana förmånliga krediter skulle kunna vara ett värdefullt komplement till övrigt bistånd. Bristen på hårdvaluta hör till de största problemen för de nya demokatierna i Central och Östeuropa. Krediter i hårdvaluta, som kan betalas tillbaka i lokal valuta, skulle stimulera handeln mellan Sverige och dessa stater i bägge riktningar. Regeringen bör därför ta initiativ till ett sådant kreditinstitut. Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande för mom. Herr talman! Öppnandet av Nordiska rådets informationskontor i de tre baltiska huvudstäderna är glädjande. Nordiska rådet föreslår att ministerrådet skall anslå 30 miljoner svenska kronor för ett reviderat arbetsprogram för Baltikum och Östeuropa. Man vill prioritera kunskapsutbyte, kultur och miljö. I motion U528, av en centerpartist och en folkpartist, föreslås att Nordiska ministerrådet tillsammans med de baltiska länderna snabbt bör kartlägga behovet av stöd inom kommunikationsområdet. Herr talman! Det är viktigt att Sverige också i fortsättningen driver frågan om ett allt närmare samarbete med Baltikum i Nordiska rådet och ministerrådet.

Herr talman! Jag vill först något kommentera Nordiska rådets inställning i den här frågan. Senast vi debatterade samarbetet med Baltikum och Central och Östeuropa var förhållandena sådana att man knappt kunde nämna frågan i Nordiska rådet utan att man snabbt fick höra att utrikespolitiska frågor icke skulle diskuteras där. Vid den senaste sessionen i februari, det vet ni alla, hade en total omsvängning skett. Det var mycket glädjande. En helt ny och generös inställning fanns plötsligt. Man kan nog säga att det nordiska opinionstödet under en tid faktiskt har medverkat till att Sovjetunionen låtit bli att enligt sedvanlig militär modell omedelbart sätta stopp för frihetssträvandena. Resultatet av omsvängningen i Nordiska rådet är att det nu finns ett ganska omfattande biståndsprogram. Det gäller då samarbete, miljö, stöd till fortbildningsorganisationer och partier samt en fri press i Central och Östeuropa. Det handlar alltså om stöd till stipendieverksamhet och till av Birgitta Hambraeus nämnda informationskontor. Allt detta är alldeles utmärkt. Men den springande punkten illustreras mycket tydligt på. s. 11 i betänkandet. Man säger att sådana här frågor i samtliga fall skall drivas i Ministerrået. Svenska ministrar måste alltså aktivt driva dessa frågor i Ministerrådet, för annars blir resultatet inte vad vi förväntar oss. BITS på ett alldeles utmärkt sätt, trots svårigheter av olika slag. Det gäller att arbeta tillsammans med länder där ekonomin fungerar dåligt och där administrativ verksamhet inte motsvarar vad vi anser om t.ex. administration. En rad miljöprogram har kunnat planeras, och verksamheter har också kunnat komma i gång. Problemet är inte att det finns för få bra miljöprojekt. Vad som avgör gränserna är ofta bristen på kunskaper hos mottagarna eller det faktum att anslagen är för små. Här finns det en viss anknytning till Inger Schörlings synpunkter. Jag vill dock göra en par allmänna reflexioner när det gäller det administrativa biståndet. Den vanliga modellen är ju att regeringarna i Sverige och mottagarlandet i fråga träffar ett avtal. Det är mottagarlandet som gör prioriteringar när det gäller de insatser som skall göras. Beträffande Baltikum och Östeuropa borde man dock överväga, tycker jag, om det inte kan finnas också andra modeller för prioriteringen av det här stödet. I nämnda områden är ju förhållandena sådana att det inte alltid finns förutsättningar att bedöma räckvidden av gjorda insatser eller effekten av olika projekt. Allteftersom utvecklingen fortgår ser man tecken på att erfarna politiker och tjänstemän som var aktuella tidigare nu under ny täckmantel tar makten i vissa församlingar och vid vissa myndigheter. För att åter anknyta till Inger Schörlings synpunkter om att det inte fanns några påbörjade projekt i Litauen vill jag säga följande. Litauen kom faktiskt efter i planeringen. Det beror framför allt på den, jämfört med förhållandena i Lettland och Estland, mycket våldsamma frigörelseprocess som skedde i Litauen. När planeringen för Estlands och Lettlands del inleddes hade man i Litauen faktiskt annat att göra än att bara sitta i förhandlingar med den svenska regeringen. I ett barrikaderat parlament kämpade man ju för sina liv och för sin frihet. Det är bl.a. därför som jag undrar om vi inte skulle kunna överväga att fördela biståndet på något annat sätt. Det behöver ju inte ske genom centrala myndigheter. Sedan förstår jag inte alls Inger Schörlings uppdelning mellan kunskapsöverföring och miljöinsatser. Bl.a. Inger Schörling har ju sagt att det inte räcker med kunskapsöverföring. Det måste till ett konkret miljöbistånd också. Men då vill jag framhålla att miljökatastrofen i öst till stor del beror på just okunnighet. Därför måste kunskapen komma först. Det är väl ingen idé att installera reningsanläggningar på ställen där det inte finns någon som kan sköta dessa anläggningar. Så till en annan sak som bör beaktas i det här sammanhanget. Svenska ministrar som reser i Baltikum borde nämligen vara litet försiktigare i sina uttalanden -- detta för att inte medverka i den ryktesspridning som nu försiggår eller till att misstankarna om en favorisering av vissa orter sprids när det gäller Baltikum. Vidare har man mycket stort behov av att få skicka personer till Sverige, som då skall samla kunskaper, erfarenheter och impulser från olika samhällsområden. För några dagar sedan besökte jag Pärnu i Estland -- en vänort till min hemstad I Pärnu finns Estlands enda ullväveri. Jag fann inte något fel vare sig på kvaliteten eller på kapaciteten. Men hur det var beställt med designen illustreras bäst på följande sätt. Ingen på utvecklingsavdelningen hade nämligen någonsin träffat en kollega från väst. Inte heller hade man tillgång till modekataloger eller formtidskrifter från övriga världen. Att få tillgång till stipendier för inhämtande av kunskaper och för att få träffa kollegor från Sverige är livsviktigt för människor på många produktionsområden i Baltikum. Därför finns det anledning att överväga en utökning av den här verksamheten. Ett sätt är att bereda ungdomar tillfälle att komma till Sverige genom s.k. tillfälliga arbetstillstånd. Självfallet skall då de områden prioriteras där kunskapsöverföring kan ske och där erfarenheterna är till nytta också när ungdomarna återvänder till sina hemländer. Därför är det fullständigt omöjligt att förstå att svenska arbetsmarknadsmyndigheter nu har beviljat 5 063 ungdomar arbetstillstånd för sommarjobb på jordbruk och inom trädgårdsnäringen. Men bara 205 ungdomar har fått arbetstillstånd för arbete inom sjukvård och långvård. Enligt våra myndigheter är det alltså viktigare att vårda jordgubbar än att vårda vanliga gubbar. Sedan vill jag nämna en fara i det här sammanhanget. Risken finns nämligen att vi i vår iver att få samtals och samarbetspartner i östländerna för över arbetsmetoder från vår egen i flera avseenden ineffektiva offentliga sektor till dessa nymornade demokratier. I andra länder kan vi samarbeta med fristående organisationer när det gäller utbildning, forskning eller miljökompetens. Men här är det inte fråga om någonting sådant. Därför medverkar vi till att en modell appliceras som innebär att allt arbete kanaliseras genom statskontrollerade funktioner. Det finns all anledning för oss att vara vaksamma och att hålla ögonen på denna företeelse. Hur skall vi kunna hjälpa Baltikum och Polen med att organisera ett effektivt arbetsförmedlingssystem när vi bara kan erbjuda ett monopol? Och hur skall vi kunna erbjuda en effektiv och resurssnål hälsooch sjukvård när vi själva har system som medborgarna näst intill förkastar? Och hur skall vi kunna vidareförmedla en effektiv administration till människorna i Baltikum och Polen när det enda vi har att erbjuda är en offentlig sektor som vi är piskade att reformera för att vårt eget samhälle skall fungera? Till sist, herr talman, vill jag rikta ett tack till alla trogna som besöker måndagsmötena. Vecka efter vecka kommer man för att på plats visa sin solidaritet med människorna i öst. Jag vill uppmana fler svenskar att göra samma sak. Den uppmärksamhet som detta stöd har fått i öst är det bästa beviset för att det här stödet är oerhört viktigt och att vi bör fortsätta att ge detta.

Herr talman! Att bedriva handel med de baltiska staterna är det absolut bästa sättet att snabbt integrera dem med den europeiska ekonomin. Att bedriva handel är också det överlägset bästa sättet att snabbt överföra kunskaper inom samhällslivets alla olika områden till de baltiska samhällena. Men att bedriva handel är även ett sätt att stärka samhörigheten. Det är den enda vägen när det gäller att forchera en utveckling i riktning mot en effektivare och en marknadsanpassad produktion. Det är, och kommer att vara, livsnödvändigt för att de baltiska staterna skall kunna realisera sina strävanden efter självständighet. Men att bedriva handel är också ett sätt att medverka till en omvandling av olika system -- från en planerad ekonomi, där råvaror och andra resurser tilldelas genom administrativa beslut, till en dynamisk utveckling med ett ständigt utbyte med andra länder i närheten. Det är mot den bakgrunden som vi tillsammans med folkpartiet liberalerna, centern och även miljöpartiet, vill jag gärna understryka, har reserverat oss till förmån för en handelspolitisk målsättning som innebär att man skall ge högsta prioritet åt handelspolitiskt stöd för att utveckla marknadsekonomier i det gamla Östeuropa. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår reservation.

Jag tror att detta kan förtjäna att betonas särskilt mot den bakgrunden att den typ av produktion och industriell tillverkning som kommer att vara dominerande och som är de baltiska ekonomiernas stora chans väldigt mycket handlar om legotillverkning och samverkan med svenska och västerländska företag. Den typen av produktion kan vi inte utveckla genom den normala konsumentmarknaden, utan den bygger väldigt mycket på ett rikt kontaktnät. Det är den erfarenhet som vi har av den än så länge ringa handeln mellan Sverige och de baltiska staterna att det alltid har funnits en kontakt, en kunskap och en personlig kännedom innan möjligheter till samverkan ha uppstått. I ljuset av vad som nu sker i de baltiska staterna, herr talman, finns det anledning att fortlöpande följa diskussionen om när ett inrättande av handelskontor bör ske. I den delen är det hoppfullt att man nu från de övriga sovjetiska rådsrepublikerna, och med instämmande av Gorbatjov, inte längre ställer kravet att alla unionsrepublikerna skall skriva under ett nytt unionsavtal. I gengäld skall de som inte skriver under betala världsmarknadspriser för råvaror som olja och naturgas. När detta blir en etablerad verklighet är det kanske lämpligt att utnyttja den beredskap som skall finnas för att inrätta handelskontor. Det skapar en möjlighet, en tillräcklig autonomi, för att fullt ut ta vara på de möjligheter som den handeln och det som ett handelskontor kan erbjuda kommer att ge. Med dessa reflektioner om att vi kanske ligger rätt nära i tiden när det gäller att utnyttja den beredskap som utskottet har uttalat sig för ber jag att få yrka bifall till denna del av utskottets hemställan samtidigt som jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag noterar liksom Gunnar Hökmark den vikt som samtliga i utskottet fäster vid en ökad handel med de baltiska saterna. Det är självklart av allra största betydelse och en del i en strävan att ge dessa länder verkliga förutsättningar att utveckla sig till marknadsekonomier. Då behöver vi också hjälpa dem genom att främja handeln med dem. Då är det också naturligt att man, som vi i utskottet har kunnat enas om, till regeringen gör ett tillkännagivande om lämpligheten att vi vid lämpligt tillfälle inrättar fristående handelskontor. Det är en bra strävan i denna riktning. Sedan vill jag gärna trycka på en passus i den reservation som vi har gemensamt med moderaterna, centern och miljöpartiet och där vi talar om möjligheterna för svenska företag att investera i de central och östeuropeiska nationerna. Vi måste vara medvetna om att investeringar i dessa länder alltjämt är mera riskabla än på många andra håll i Europa och också på många andra håll utanför Europa. Därför kan det finnas skäl att regeringen ser över vad som kan göras för att uppmuntra svenska företag att ta de risker som investeringar i Central och Östeuropa är förenade med. Med detta yrkar jag bifall till reservationen under mom. 1.

Herr talman! Det är naturligtvis, som har framgått av den tidigare debatten här i kväll, oerhört viktigt att Sverige som nation stöder och stimulerar den process mot självständighet och marknadsekonomi som nu pågår i de baltiska staterna. Att etablera handel på lika villkor, att etableta fristående handelskontor är för denna process en förutsättning, och det är också av mycket stor symbolisk betydelse för de baltiska folken. Av de kontakter som centerpartiet tidigt hade med de baltiska staterna och deras folk framgick mycket tydligt att det här att känna stödet är symboliskt viktigt och kanske i inledningen av processen rent av det allra viktigaste. Etablering av handelskontor är alltså det som vi har sett som ett av de viktigaste stegen när det gäller utbyte av handel. För Sverige är det naturligtvis också av stor betydelse att tidigt vara med i det som nu händer i de baltiska staterna. På sikt kommer dessa länder att vara viktiga handelspartner för oss, även om det är långt fram till dess att de kan få den betydelse som man hoppas och tänker sig just nu. Det är viktigt att vi ändå är med tidigt i denna process. Att nu utskottet enhälligt har ställt sig bakom ett tillkännagivande som går i riktning mot att inrätta fristående handelskontor ser vi som mycket tillfredsställande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. För övrigt yrkar jag bifall till den reservation som vi tillsammans med moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet ställt oss bakom.

Herr talman! Jag kan börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i den del som handlar om inrättande av handelskontor i de baltiska staterna. Det är ett steg i rätt riktning. Samarbete med Baltikum har diskuterats tidigare här i kväll ur utrikespolitisk synvinkel. Nu talar vi om handeln. Jag instämmer gärna med de tidigare talarna i att handeln är ett effektivt redskap och förmånlig, om den är rätt utformad, för båda parter. I det här fallet är det alldeles klart att den kunskapsöverföring som det också ha talats om tidigare här i kammaren delvis kan ske genom att man utvecklar handel och även genom industrietableringar och liknande. Det är ofta det mest effektiva sättet att lära någonting. Det är learning by doing, att lära genom att göra. Det är rätt små differenser mellan utskottets skrivning och den reservation som vi har tillsammans med de borgerliga partierna. Det gäller Östeuropasamarbetet. Jag tycker att det är glädjande att reservanterna har uttalat sig för att EFTA skall utnyttjas som ett redskap. Vi är helt övertygade om att det behövs många redskap för att skapa det utbyte med Östeuropa som de östeuropeiska länderna själva gärna ser kommer till stånd och längtar efter men som också säkert kan vara till fördel för Sverige och för EFTA. EFTA är ju inte dött än, höll jag på att säga. Vi vet inte hur EFTAs framtid ser ut, men uppenbarligen uppskattar de östeuropeiska och centraleuropeiska länderna att EFTA ställer upp och vill ge möjligheter till ett i möjligaste mån tullfritt samarbete. Det är speciellt glädjande att folkpartiets företrädare i näringsutskottet ställer sig bakom detta i synnerhet som Håkan Holmberg utdömt EFTA för en stund sedan i den utrikespolitiska debatten. Från miljöpartiets håll ställer vi oss gärna bakom det som står i reservationen, nämligen att Sverige skall minst vara lika generöst mot dessa baltiska stater som mot EG. Det är för oss en självklarhet, ett minimikrav. Vi vill naturligtvis att Sverige skall gå längre. Som här påpekats när det gäller de baltiska staterna vill vi gärna ha bort visumtvånget. På sikt ser vi fram emot en alleuropeisk arbetsmarknad. Hadar Cars tog upp frågan om investeringar. Jag hälsar hans uttalande med tillfredsställelse. Vi anser att staten genom t.ex. EKN-försäkringar skall gå in i sådana fall där riskerna är stora och där det inte bara handlar om rent kommersiella överväganden. Det måste finnas ett element av vilja att hjälpa de i frågavarande länderna i deras utveckling. När det däremot rör sig om rent kommersiella frågor ifrågasätter vi om EKNs funktion är så viktig. Men i andra fall bör EKN gå in och stödja investeringar i Östeuropa och naturligtvis även i de baltiska staterna. Jag kan inte låta bli att säga något om Gunnar Hökmark och Litauen. Handel är ett sätt att främja samarbetet, men det hindrar ju inte att man även måste driva på politiskt. Vi anser att Litauen administrativt och politiskt råder över sitt territorium. Däremot störs självständigheten uppenbarligen av närvaron av vissa utländska trupper. Sverige har aldrig dragit tillbaka sitt erkännande av de länder som i det förgångna besattes av utländska trupper. Under det andra världskriget som jag, men inte Gunnar Hökmark, upplevde drog vi inte tillbaka vårt erkännande av Danmark, Norge, Belgien eller Holland. Trots att dessa länder var ockuperade stod erkännandet kvar. Det är dags att ge Litauen det erkännande som man har begärt. Karl-Erik Svartberg frågade vad Island har gjort för Litauen som inte Sverige har gjort. Herr talman! Island har gjort mer än Sverige, trots sin litenhet. Island har erkänt Litauen.

Herr talman! I två avseenden går inte EG de baltiska staterna och Östeuropa till mötes i den utsträckning som dessa länder skulle önska. Det gäller import av livsmedel och import av tekoprodukter. När den senare frågan för en tid sedan behandlades av riksdagen, yrkade jag för folkpartiets del att importen av tekoprodukter från Östeuropa skulle öppnas. Jag kan inte erinra mig att miljöpartiet då slog följe med oss, men nu går det väldigt bra för Lars Norberg att principiellt uttala sig för att man skall gå längre. I praktiken bromsar han nästan mer än vad EG länderna gör.
Herr talman! Vi har inte motsatt oss import av tekoprodukter från de baltiska staterna. Jag har uttalat att det är önskvärt med en viss självförsörjning för Sveriges del när det gäller tekoprodukter. Siffran 30 % av den totala förbrukningen har nämnts. Då finns det 70 % kvar som skall och kan importeras. Jag kan inte se vad som hindrar de baltiska staterna att exportera till
Herr talman! Jag vill erinra Lars Norberg om att vi här behandlar ett betänkande som inte enbart handlar om de baltiska staterna, utan det handlar om handelspolitiska målsättningar avseende Lars Norberg har mer eller mindre beredvilligt undertecknat den reservation som miljöpartiet står bakom. Denna reservation handlar också om att man skall ge minst samma möjligheter som dessa länder har när det gäller tillgången till EGs marknad. Därför tycker jag att Lars Norberg, med anledning av sitt påstående, borde gå längre. Jag trodde att Lars Norberg var beredd att gå längre och utgick ifrån att detta gällde även miljöpartiet. Jag vill påminna Lars Norberg att han för en tid sedan hade den möjligheten, men då vek han fegt runt kröken.
Herr talman! Jag kan inte påminna mig att vi under den tekodebatt som då ägde rum diskuterade just de östeuropeiska länderna. Jag har i dag ställt mig bakom denna reservation, som bl.a. säger att Sverige, liksom övriga EFTA-länder, skall försöka etablera tullfrihet med dessa länder.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är glädjande att vi har fått denna debatt om samarbete med Central och Östeuropa och de baltiska republikerna. Som vanligt när näringsutskottets betänkanden kommer upp är det sent på kvällen. Det borde naturligtvis vara av intresse för fler att ta del av denna samlade debatt. Låt mig inledningsvis konstatera att den utveckling mot frihet och oberoende som vi i dag ser i Östeuropa är glädjande. Självfallet skall vi på sätt som är lämpliga och möjliga bidra till en demokratisk och ekonomisk utveckling, som underlättar och stärker det internationella samarbetet länder emellan. Ett av motiven för ökade svenska insatser är att de ekonomiska reformerna på sikt skall medverka till att såväl de baltiska som de central och östeuropeiska länderna blir betydelsefulla handelspartner. I årets budgetproposition lämnas också en mycket utförlig redovisning av Sveriges insatser på olika plan för att reformprocessen i de här länderna skall underlättas. Herr talman! Låt mig också understryka att Sverige mycket aktivt deltar i internationella sammanhang och på ett flertal områden stöder en utveckling mot marknadsekonomi och demokrati. Dessutom ges ett omfattande bilateralt stöd i olika former. En lång rad svenska organisationer, företag och myndigheter är engagerade i denna verksamhet. Regeringskansliet har också inom ramen för de faktiska möjligheter som finns försökt att bygga ut Sveriges närvaro i det här området och bidra till att handeln skall vidgas. Jag vill påminna om det beslut som vi tidigare fattade här i riksdagen om ett program omfattande bidrag i olika former till ett belopp av 1 miljard kronor för insatser i Centraloch Östeuropa. Dessutom föreslås att fonden för industriellt samarbete med u-länder, SWEDFUND, skall få ytterligare 50 milj.kr. för särskilda insatser. Detta bör ju ge större möjligheter till ökat engagemang från näringslivet i just det här området. Herr talman! För närvarande arbetar flertalet utredningar som skall se över och komma med förslag till åtgärder som kan underlätta en positiv utveckling i såväl Central och Östeuropa som Baltikum. Som tidigare har sagts i debatten handlar det om bättre kunskapsöverföring, småföretagsutveckling, en bättre arbetsmarknadspolitisk utbildningsinsats, prisbildningsfrågor, teknikutveckling samt penning och valutafrågor m.m. Man ligger alltså inte på latsidan när det gäller dessa frågor, utan det är ett mycket omfattande och viktigt arbete som utförs på flera håll för att förbättra möjligheterna för dessa länder att skapa sig en bättre framtid. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1 och bifall till utskottsmajoritetens förslag. När det gäller handeln med Baltikum, kan jag konstatera att ett enigt utskott står bakom förslag om förstärkningar för att en utvidgad handel mellan Sverige och Baltikum skall uppnås på sikt. Vi vill dessutom understryka det angelägna i att Sverige har en hög beredskap att vid lämplig tidpunkt inrätta ett fristående handelskontor i de baltiska länderna för att ett växande handelsutbyte mellan vårt land och dessa länder skall underlättas. Utskottet menar att riksdagen bör i ett uttalande ge regeringen till känna vad som anförts på den här punkten. Herr talman! Avslutningsvis vill jag än en gång yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Enigheten beträffande dessa frågor tycks vara ganska stor. Jag vill bara komma med en kompletterande synpunkt, som är ganska naturlig för en miljöpartist, nämligen att det är givetvis viktigt att detta handelsutbyte om möjligt sker med metoder och produkter som är miljövänliga. Det finns ju stora förutsättningar för detta, eftersom vi har kunskaper. Under den tidigare utrikesdebatten talades det om betydelsen av att överföra kunskaper till bl.a. de baltiska länderna och naturligtvis också till Öst och Centraleuropa om t.ex. energisnål teknik. Vi vet att Estland har samma energiförbrukning per capita som Sverige, trots att man har en ofantligt mycket lägre levnadsstandard. Där har vi i Sverige saker och ting att lära ut. Det är samtidigt uppenbart att svensk massbilism är ett av våra stora miljöproblem och resursslöseriproblem. Det är kanske inte önskvärt att vi exporterar denna livsstil eller dessa produkter i stor skala till de här länderna. Jag vill alltså erinra om att innehållet i handeln är viktigt. Vi skall naturligtvis inte sätta oss på höga hästar och säga vad de skall köpa och inte köpa, utan det är snarare fråga om att vi svenskar skall lägga om våra konsumtionssystem och tala om att vi inte kan fortsätta med den här livsstilen, eftersom den icke är hållbar. Därför bör man i dessa länder om möjligt undvika den.
Herr talman! Naturligtvis måste människorna i dessa länder själva få rätten att forma sin livsstil. Jag tror inte att någon industri i det här landet eller i något land över huvud taget som kommer att idka handel med Baltikum, Central eller Östeuropa har för avsikt att dumpa icke miljövänliga varor i dessa länder. Jag tror att man måste lära framför allt dessa länder att själva bygga upp en teknik för att ta fram både miljöriktiga och konsumentvänliga produkter. Och i detta sammanhang har vi från de västliga industriländerna stor kunskap och stor erfarenhet som kan bli till nytta för dessa länder.
Herr talman! Reynoldh Furustrand, jag sade ju just att vi icke skall vara förmyndare, men det finns många skäl för Västeuropa och industrivärlden att om möjligt föregå med gott exempel. I vissa avseenden är vi nämligen ett mycket dåligt exempel. Därför gäller det att vi på många områden bör lägga om stil och upplysa dem om att detta är något som vi håller på att försöka avveckla. Massbilismen är, som jag säger, ett bra exempel på detta.

Herr talman! Lagen om styrelserepresentation för offentligt utsedda representanter i allmännyttiga stiftelser infördes 1972. Den har under hela denna tid betecknats som en försöksverksamhet. I betänkandet redovisas inte någon enda erfarenhet under denna tid av försöksverksamhet, dvs. under nästan 20 år, som är så positiv att den motiverar att man förnyar denna försöksverksamhet med tre år. Om det nu finns någon ledamot från utskottsmajoriteten närvarande som kan ange någon erfarenhet som skulle motivera att man förnyar försöksverksamheten vore det av intresse om detta gjordes, så att vi kan diskutera denna.

Mot denna bakgrund ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen i betänkande 45.

Herr talman! De argument som Gunnar Hökmark anför och de frågor han ställt till dem som står bakom utskottsmajoritetens skrivning kan jag också ansluta mig till. Förutom detta har jag, herr talman, inget ytterligare att foga till denna debatt.

Herr talman! Det skulle givetvis vara intressant att få höra de skäl som gör att man anser att denna tillfällighetslag återigen skall förnyas. Det är, såvitt jag förstår, fjärde gången sedan 1982, då lagen förra gången reviderades. Dessförinnan gjordes ytterligare ett antal revisioner och förnyelser. Jag har anslutit mig till denna reservation för det första därför att tillfällighetslagar över huvud taget är ett oting som riksdagen bör undvika, och framför allt inte hålla på med år efter år eller gång efter annan. Riksdagen bör i stället stifta bestående lagar. För det andra har jag anslutit mig till denna reservation därför att det är en skandal att riksdagen inte för länge sedan har fått ett förslag till en ny stiftelselag, dels därför att det är ett orimligt söleri att det inte har kommit fram ett sådant förslag som man har begärt från riksdagen, dels därför att nuvarande stiftelselag uppenbarligen är föråldrad och i många avseenden inadekvat. Jag vet det eftersom jag själv har suttit som ordförande i en stiftelse och försökt rätta mig efter denna något besynnerliga lag. För det tredje har jag anslutit mig till denna reservation därför att statens kontrollmakt inte skall utövas inifrån i styrelsen utan utifrån genom den revision och den kontroll som är befogad när man har en ideell stiftelse som är befriad från skatt. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I detta betänkande från näringsutskottet tillstyrker utskottet regeringens proposition om fortsatt giltighet av lagen om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser. Enligt lagen har staten rätt att utse en ledamot och en ersättare för denne i allmännyttiga stiftelser som har tillgångar över 5 milj.kr. Högst tio stiftelser får samtidigt omfattas av lagen. I den gemensamma reservationen från moderaterna, folkpartiet och centern kritiseras systemet med insyn genom styrelserepresentation samt att arbetet med någon ny stiftelselag inte har slutförts, vilket också framförts här i kammaren. Systemet med offentliga styrelseledamöter i vissa stiftelser, vilket också övriga talare varit inne på, har betecknats som försöksverksamhet och har förlängts vart tredje år, senast 1988. Nuvarande system har bedömts fungera bra. Nu har det efterlysts motiv för att man skall ha detta system. Ett av motiven är naturligtvis att dessa offentliga styrelseledamöter skall se på placeringsrätten. Men allteftersom åren har gått har placeringsrätten blivit mer inaktuell. Och i vissa stiftelser har man fått en betydligt förändrad bild. Och i dag har det skett en förskjutning av ledamöternas roll till att bli någon form av översyn av kapitalplaceringen. Klart ställningstagande kan ske först när riksdagen har antagit en ny stiftelselag. Samtidigt bör den nu pågående utredningen om bl.a. beskattningen av stiftelser beaktas. Just skattefriheten i stiftelsen är ett skäl till att staten bör ha en viss insyn i dessa stiftelser. För närvarande pågår en lagrådsremiss om ny allmän stiftelselag, vilket innebär att ett lagförslag bedöms ej kunna ikraftträda förrän tidigast den 1 Herr talman! Mot bakgrund av det anförda anser utskottsmajoriteten att styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser bör förlängas enligt vad som föreslås i propositionen. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att staten har insyn i stiftelser som man beviljar skattefrihet. Och det kan man få genom att ta del av de berättelser, årsredogörelser och annat som kommer från stiftelsen. Därigenom kan man se hur stiftelsen har använt sina pengar och om den har använt dem till de ändamål som finns angivna i stiftkungörelsen och som är grunden för att statsmakterna en gång beviljade stiftelsen skattebefrielse. Men att man skulle få en ökad kunskap om det som är nödvändigt genom att man har en representation i styrelsen, har jag inte på något sätt fått styrkt genom det som Leif Marklund sade. Han sade att systemet har fungerat bra. Min fråga är: För vem har det fungerat bra? Jag tror att de enda som kan tycka att ett sådant system är bra är de som sätter likhetstecken mellan demokrati och mygelekonomi.

Herr talman! Jag tycker att det är en ganska allvarlig anklagelse som Hadar Cars framför när det gäller mygelekonomi och mygel när det gäller insyn i sådana stiftelser. Det verkar litet sjukt att ha denna uppfattning. Som jag tidigare sade har de offentliga ledamöternas roll delvis förändrats från att så att säga ha en insyn i stiftelsens kapitalplacering till att ha en insyn i hur anslagen fördelas just när det gäller skattefriheten. Herr talman! Jag vidhåller min uppfattning och yrkar bifall till utskottets hemställan om en förlängning i fråga om detta fram till dess att vi får en helhet i stiftelselagen.

Herr talman! I en tidigare utredning, som ledde till att man begränsade styrelserepresentationen från att också ha omfattat investmentbolag till att enbart avse stiftelserna, anfördes starka belägg för att denna typ av insyn har fungerat bra. En utvärdering visar också att nuvarande system fungerar väl. Den pekar också mot att eventuell skattebefrielse bör behållas även i framtiden. Från utredningen kommer så småningom förhoppningsvis att läggas fram förslag av denna innebörd. Med hänsyn till detta anser jag att det inte finns något skäl till att fortsätta debatten i dag.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla berör bostadsrättslagen. Jag skall kommentera några av de förslag som centern har lagt fram och som inte vunnit majoritetens bifall. Ett av förslagen berör synen på de intresseorganisationer som arbetar för bostadsrättsföreningarna. Deras arbete är av stort värde för samhället utöver deras betydelse för de enskilda medlemmarna och föreningarna. De bör ges lika förutsättningar att utföra sin uppgift. Så är det inte i dag. En av de tre riksorganisationerna, SBC, diskrimineras. Jag har vid upprepade tillfällen ställt frågan till majoriteten varför man vill behålla denna diskriminering, men aldrig fått något sakligt argument till svar. Därför ställer jag frågan återigen: Varför fortsätter ni att diskriminera Ett genombrott i positiv mening har skett sedan vi behandlade dessa frågor förra året. I fastighetsmäklarlagen likställs nu SBC med de övriga. Det har har en enig riksdag nu beslutat. Vad är det för skillnad som gör att jämställdheten inte skall gälla lagarna vid sidan om fastighetsmäklarlagen? Varför är SBC att jämföra med en folkrörelsekooperativ organisation i fastighetsmäklarlagens mening, men inte t.ex. Jag vill betona att vi från centerns sida inte ser en utförsäljning av allmännyttan som något självändamål. Kommunpolitikerna är alldeles för kloka att göra sig av med allmännyttan. Men skall den kunna utvecklas, och det anser vi den skall göra på lika villkor med andra på bostadsmarknaden, måste även ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kunna ske. Varför skall hyresgäster i dessa fall diskrimineras och inte få äga sin bostad, om de vill det? Det bästa sättet att motverka spekulation är att hyresgästerna äger lägenheterna, inte att stora fastighetsägare köper och äger dem. Det nya förslaget till bostadsrättslag omfattar i första hand en modernisering av lagtexten. Det är bra att möjligheter nu har öppants för bostadsrättsföreningar att själva bestämma om juridisk person skall få förvärva en bostadsrätt och bli medlem. Det har betydelse för att man skall kunna komma till rätta med de s.k. övernattningslägenheterna i Stockholm och på vissa andra ställen i landet. Alla ser inte detta som något problem, men i det fallet står centern på de bostadslösas sida. I stora delar ställer vi oss bakom reformeringen av lagstiftningen. Vi har emellertid föreslagit förändringar vilka, som vi ser det, är till de bostadsrättsboendes fördel i några sammanhang. För att det skall vara möjligt att välja bostadsrättsformen för dem som bor i mindre orter bör det antal lägenheter som minst krävs för att en bostadsrättsförening skall få bildas inte vara för stort. Enligt lagen krävs det fem lägenheter. Vi föreslår att det skall räcka med tre. Varför vill socialdemokraterna och vänstern försvåra ett bostadsrättsboende på mindre orter? Det är en fråga som jag tycker att man har anledning att besvara i debatten här i kväll. Vi tycker inte heller att det är motiverat att förhindra lokalhyresgäster att i vissa fall i samband med en ombildning bli medlemmar i en bostadsrättsförening. En lokalhyresgäst är oftast en butiksägare eller hantverkare som bidrar till en levande stadskärna med variation i bebyggelsen och som tillhandahåller viktig serivce vilken behövs i nära anslutning till boende och arbeten. Lokalhyresgästen bör kunna känna samma trygghet i besittningen av sin lokal som de bostadsrättsboende i samma hus har i besittningen av sin bostadsrätt. Socialdemokraterna har i andra sammanhang vägrat att förstärka det indirekta skyddet för lokalhyresgäster när vi lagt fram förslag i den riktningen. Det här är ett annat exempel på en avog inställning mot lokalhyresgäster. Vad är motivet, Lennart Nilsson? Vill ni inte ha dem bland de boende? Vill ni inte ha variation i bostadsområdena och i stadskärnorna? Föredrar ni fortfarande kategorisering i boendet? Det är tydligen så. Enligt majoriteten skall man bo på ett ställe, arbeta på ett annat, få service på ett tredje, handla i stormarknader och få långa tröttande resor med bil och andra trafikmedel till jobb och service. Vi vill skapa ett mer harmoniskt samhälle med mindre stress och mindre tröttande resor. Önskemål om ett nära integrerat boende och så långt möjligt kompletta lokalsamhällen är bakgrunden till vårt krav på likställdhet för lokalhyresgäster i bostadsrättslagen. Beträffande den s.k. vetorätten för bostadsrättshavare redovisas delade meningar i betänkandet. Den innebär att en bostadsrättshavare enligt nuvarande lagstiftning kan motsätta sig ett beslut om om och tillbyggnad, om hans bostadsrätt blir utsatt för en försämring av inte ringa betydelse, som lagtermen lyder. Den tas nu bort. Det är svåra avvägningar mellan å ena sidan rätten att stoppa en åtgärd som är till fördel för övriga boende och å andra sidan den fulla bestämmanderätten för den enskilde över sin egen lägenhet. Vi tror att ett ägande i föreningsform och i solidaritet med och anpassning till föreningen och övriga medlemmar har ett värde och ett innehåll och att det finns med i bedömningen när någon ändå väljer denna boendeform. Lagstiftningen understryker mycket stor återhållsamhet i de fall en ombyggnad måste ske utan den enskildes medgivande. Från centerns sida delar vi den uppfattningen och tycker att äganderätten så långt som det är rimligt inte skall trädas för när. Vi tycker till skillnad från majoriteten att denna restriktiva hållning är lika viktig oavsett om det är en större eller en mindre åtgärd som skall göras i lägenheten. Det finns inget som motiverar att man skall gå hårdare fram mot det egna självbestämmandet bara för att åtgärden i ett visst fall skulle vara av ringa betydelse för den enskilde bostadsrättsboende. På den punkten vill vi skärpa lagen till förmån för den enskilde och äganderätten. Herr talman! Slutligen vill jag anmäla att centerns riksdagsgrupp står bakom samtliga de reservationer som företräds av centerns representanter i utskottet. För att spara kammarens tid yrkar jag endast bifall till reservationerna nr 6 och 22. I de moment där centerreservationer inte står emot yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man skulle av en speciell anledning kunna hålla detta betänkande om en ny bostadsrättslag mot sitt öra, nämligen därför att det är väldigt talande. Det berättar framför allt tre saker. För det första är det ytterligare ett av många betänkanden som innehåller fler och längre lagar, paragrafer och lagtexter. Den som studerar betänkandet närmare finner att utskottets text omfattar 35 s. Ytterligare 47 s. består av lagtext, sida upp och sida ner. Och inte nog med det -- på ytterligare två sidor redovisas text som utskottet ändrat i förhållande till regeringens förslag. För det andra kan man konstatera att lagarnas inriktning i huvudsak är att minska beslutanderätten för de enskilda människorna -- bostadsrättshavarna och för bostadsrättföreningarna -- dess värre inte att öka den, vilket vi moderater vill. För det tredje framgår av betänkandet att vi moderater, ofta med stöd av folkpartiet och ibland centern, vill gå motsatt väg. Vi vill ha färre lagar och mer frihet åt medborgarna. Jag vill nämna några områden där utskottsmajoritetens och moderaternas åsikter går isär. Det första gäller antalet lägenheter i ett hus som krävs för att bilda bostadsrättsförening. Utskottsmajoriteten säger att det skall vara minst fem. Vi moderater säger att det skall vara minst tre lägenheter. Spelar det någon roll? Ja, faktum är att i många samhällen i Sverige finns många äldre, stora fristående hus med fyra lägenheter i varje. De husen skulle fungera alldeles utmärkt som bostadsrättsföreningar. Det skulle finnas naturliga förutsättningar för samarbete mellan de boende, kontakter, gemensamt ansvarstagande m.m. Socialdemokraterna vill inte låta de här små och naturliga gemenskaperna utvecklas. Man kan fråga sig varför. Det frågar jag mig men även socialdemokraterna. Sedan tycker jag också att majoriteten som står bakom betänkandet visar upp en tendens till klåfingrighet. Ett exempel är att man vill förhindra bostadsrättsföreningar att tillåta medlemskap för juridiska personer. Det borde vara upp till föreningarna själva att avgöra detta, tycker vi moderater i varje fall. Det föreslås också att styrelsens medgivande skall behövas för att man skall kunna upplåta en lägenhet i en bostadsrättsförening i andra hand till en som redan är medlem i samma bostadsrättsförening. Det finns anledning att fråga vilka argumenten är för detta. Det är ytterligare ett exempel på klåfingrighet och på försöken att minska inflytandet för dem som bor i en bostadsrättsförening. Vidare har det föreslagits att den enskilde bostadsrättshavarens vetorätt vid ombyggnader m.m. skall försvagas. Trots att man i en bostadsrättsförening i princip äger sin bostad föreslås att den möjligheten skall minimeras. Redan i dag krävs faktiskt mycket starka skäl för att den enskilde bostadsrättsinnehavaren skall få sin vilja igenom, men man vill minska den möjligheten ännu mer i det förslag som föreligger på riksdagens bord. Det finns också regler om hembud i det här förslaget. Det är något som vi moderater anser inte behövs, därför att det är principiellt förkastligt på bostadsrättsmarknaden. Ett annat exempel på att man vill detaljreglera över huvudet på dem som är aktiva i en bostadsrättsförening är när utskottsmajoriteten tycker att de boende och medlemmarna i en bostadsrättsförening inte ens skall ha chans att välja vilka som skall sitta i den egna styrelsen. Det borde självklart vara de boende själva. Vi kan också se att socialdemokraterna, beroende på i vilken position de är, har olika uppfattningar om människors boende. Jag vill hänvisa till den s.k. storstadsutredningen, som presenterade sin rapport för inte alltför länge sedan. Där hette det att det var viktigt att underlätta ombildningen av hyresrättsbostäder till bostadsrättsbostäder, delvis därför att många vill det. Vi vet via olika undersökningar att nio av tio svenskar vill äga sin bostad. Samtidigt vet vi att många har synpunkter på allmännyttans sätt att sköta sin verksamhet och hyresrättsbostäderna. Vi moderater vill öka möjligheten att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Vi vill också ha bort förbudet mot dubbelupplåtelse, dvs. förbud mot att en bostadsrättsförening skall kunna äga en lägenhet som sedan hyrs ut till dem som vill bo kvar med hyresrätt, om de inte vill vara med och bilda bostadsrättsförening. Vi tycker att det är viktigt att återge rätten till en enkel majoritet att ombilda sin fastighet från hyresrätt till bostadsrätt, dvs. det som gällde förut. En sista liten kommentar vill jag föra fram här i kammardebatten som gäller ikraftträdandet av förändringarna. Man föreslår att ikraftträdandet skall ske den 1 juli 1991, dvs. om knappt två månader. På två månader hinner knappast en normal remiss i en liten kommun klaras av. Här handlar det om väldigt många fritidsengagerade, aktiva i bostadsrättsföreningar som inte har tid att sätta sig och läsa nya utgåvor av svensk författningssamling och vad det nu kan vara. Det rimliga vore att man i varje fall gav dem något mer tid, till den januari 1992, att ta till sig förändringarna. Herr talman! Jag stöder samtliga moderata reservationer i betänkandet men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 9. Avslutningsvis vill jag fråga utskottsmajoritetens talesman: Vad är det för fel med att låta dem som bor i fristående fastigheter med fyra lägenheter bilda en bostadsrättsförening? Riskerar man att få för nära kontakt mellan de boende? Eller vad är egentligen skälet?

Herr talman! Om man vid den här sena timmen skall tala om sympatier, kan jag ge en del sympatier till Kjell Dahlström. Det här betänkandet handlar ju om en revidering av en bostadsrättslag som vi har att behandla. Man kan diskutera om detta är någon större fråga eller inte, i det här politiska sammanhanget. Men det är viktigt att konstatera att för oss socialdemokrater skall bostaden vara en social rättighet och inte en handelsvara. Det skall alltså varken finnas vinnare eller förlorare på det här. Det är en social rättighet som vi har slagit fast i våra grundstadgar. Det behövs riktlinjer för bostadsrättssituationen i landet. Kjell Dahlström nämnde hur bra bostadskooperationen har fungerat i de här landet som ett alternativ till de privata hyresockrarna som fanns på den tiden när bostadskooperationen växte fram. Därför behövs den här lagstiftningen revideras emellanåt, och det behövs lagar. Även om jag i likhet med Jan Sandberg tycker att det inte skall finnas mer lagar än vad som krävs, menar jag att det ibland behövs en lagstiftning för att ge möjligheter till de olika aktörer som finns på bostadsmarknaden att kunna bedriva en vettig verksamhet för medlemmarna, inte minst inom kooperationen. Det är litet konstigt med moderaternas inställning till frågorna. Om man har en sammanslutning i ett kooperativ -- t.ex. Jan Sandbergs familj -- måste man ibland diskutera. Det är inte säkert att bara för att Jan Sandberg eller en enda medlem tycker på ett sätt, ställer de andra upp på det. Det handlar om att kompromissa, diskutera och gemensamt fatta beslut. Det är det som är kooperationens grundtanke, dvs. att man tillsammans skall kunna vara med och utveckla och påverka sin situation i olika avseenden. Egentligen är moderaternas politik på detta område inte något annat än förmynderi. De talar om att socialdemokraterna är förmyndare, vill stifta lagar osv. Moderaternas förslag är inte något annat än förmynderi. Vi kan titta litet på de förslag som finns i betänkandet. De handlar om att kommunerna inte i demokratiskt valda församlingar skall få betstämma om det skall finnas anvisningsrätt eller inte. Praktiskt går det ofta till så att bostadskooperationen tillsammans med kommunen gör upp om hur det hela skall lösas när nya bostäder skall förmedlas. Det vill moderaterna avskaffa. Varför skall inte kommunerna själva få bestämma? När det gäller juridiska personer är det också förmynderi när man vill förbjuda föreningarna att diskutera frågan. Bostadskooperation handlar om att delta i verksamheten. Därför är det naturligtvis angeläget att de bostadsrättsföreningar som finns är med och bestämmer i stadgarna om juridiska personer skall tillåtas eller inte. Oavsett om frågan är upptagen i stadgarna eller ej skall föreningarna kunna bestämma om juridiska personer skall kunna tas in. Vidare har vi frågan om hembud. Varför inte låta föreningarna avgöra om de vill ha hembud eller inte för att motverka spekulation? Moderaterna är motståndare till kooperativa hyresrätter, och moderaterna är med andra ord motståndare till mångfald.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

Herr talman! Först vill jag slå fast att den kooperativa tanken är viktig. Det tycks inte alla ha förstått i denna debatt. På den punkten är socialdemokraterna och centern överens. Den kooperativa tanken, eller bostadsrättsformen, har sina främsta fördelar i att den främjar enskilt ägande i föreningsform. Båda dessa element är oerhört viktiga för samhällsutvecklingen, ägandet och sparandet för samhällsekonomin och föreningsformen för demokratin. Det är de främsta fördelarna med bostadsrättsformen, och den bör främjas eftersom den bygger på den kooperativa tanken. Den tanken står vi bakom. Den andra viktiga förändringen i revideringen av lagstiftningen gäller det som har tagits upp om juridiska personers möjligheter att bli medlemmar. Frågan gäller i grunden om bostadsbristen skall kunna lösas i storstadsområden. Det gäller att t.ex. få bort de många övernattningslägenheterna och ge dem i stället till de bostadslösa. Det är en av flera åtgärder som behöver vidtas. Men det skall inte vara ett totalt förbud, utan det är den enskilda föreningen som skall fälla avgörandet. Det tycker vi är viktigt. Det här gällde de viktigaste delarna i bostadsrättslagen ur revideringssynpunkt. Det gällde värdet av att främja den kooperativa tanken när det gäller ägandet och sparandet i föreningsform i bostäder. Jag ställde en rad frågor till Lennart Nilsson. Han undvek att besvara dem. Många av frågorna går tillbaka till varför vi från centern tycker att det är viktigt att främja just den kooperativa tanken och vidareutveckla den. Varför vill socialdemokraterna diskriminera en del av de centrala organisationer som arbetar på området för att främja bostadsrättsboendet? Varför vill socialdemokraterna diskriminera SBC? Vad är det för skillnad när det gäller fastighetsmäklarlagen i förhållande till SBC och när det gäller tillståndslagen och bostadsrättslagen? Varför skall det vara två tredjedelars majoritet för att få en ombildning? När tänker ni införa det i Sveriges riksdag och i de kommunala församlingarna i stället för enkel majoritet? Vad har socialdemokraterna egentligen emot lokalhyresgäster när det gäller bostadsrättsboendet? Varför skall hyresgästerna i allmännyttan diskriminers när det gäller bostadsrättsboendet?

Herr talman! Vi moderater vill främja bostadsrättsboendet därför att många människor vill bo i bostadsrätt. Det är grundorsaken till att vi kämpar för att fler skall ha möjlighet att bo i bostadsrätt. Om Lennart Nilsson påstår att han inte vill ha fler lagar än nödvändigt, kan man konstatera att i det här betänkandet kommer det att bli fler lagar när riksdagen har fattat beslut än vad det fanns innan. Dessa lagar är inte till för att förstärka de enskildas ställning eller förstärka ens bostadsrättsföreningarnas ställning. Det är lagar som är till för att ytterligare begränsa såväl de enskildas som föreningarnas möjligheter att påverka det egna boendet. Ett exempel är att majoriteten inte ens är beredd att låta de boende i en fastighet välja sin egen styrelse. Jag tycker att det är ganska underligt att Lennart Nilsson kallar moderat politik för förmynderi. Men har man inställningen som Lennart Nilsson har att när kommunerna själva skall få bestämma mer, är det inte förmynderi. Jag vill påstå att det kan bli en majoritets förmynderi över en minoritet. Lennart Nilsson och jag har nog inte samma syn på demokratibegreppet. Demokrati i majoritetsbeslut är en del av samhället som är viktig. Men en majoritet skall inte fatta beslut som inkräktar på en minoritets verksamhet, om det inte är nödvändigt att ha lagar som används på det sättet. Det är nödvändigt i vissa fall. Men inte i det här fallet. Lennart Nilsson säger vidare helt felaktigt saker som att vi moderater går emot att bostadsrättsföreningar skall få förbjuda juridiska personer att bli medlemmar. Det är fel. De har den rätten i dag. De har möjligheten att ta in i stadgarna att juridiska personer icke får bli medlemmar. Nu är det vi i riksdagen som talar om för alla föreningarna att de måstet agera på det sättet. Det är det vi moderater vänder oss emot. Det är ytterligare ett exempel på att vi i riksdagen minskar föreningarnas möjligheter att påverka själva. Jag har inte fått svar på den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande och som också handlar om förmynderi eller utökad demokrati, dvs. att låta fler bo på det sätt de vill. Det gällde frågan om varför socialdemokraterna inte vill göra det möjligt för alla dem som bor i fastigheter med fyra lägenheter att bilda bostadsrättsföreningar. Just dessa fastigheter är extra väl lämpade för att bebos av bostadsrättsinnehavare.

Herr talman! Vi kan naturligtvis tvista hela natten om vem som representerar vad här i livet. Under de år jag har varit med i politiken har jag aldrig upplevt att moderaterna har velat slå vakt om de svaga, oavsett om det har gällt bostadskonsumenter eller andra. Det handlar ytterst om att de som har pengar och som kan tjäna pengar på saker och ting slår moderaterna vakt om. Moderaterna vill begränsa lagstiftningen i olika sammanhang för att man skall få fritt spelrum för spekulanterna. Det är kanske så i Skåne som Siw Persson påstår, vilket jag inte känner till, eftersom jag sällan är i Skåne och inte följer bostadskooperationen där. Har man anslutit sig till en förening som har olika stadgar som man vet om, gäller det naturligtvis att följa dessa stadgar. Om det har begåtts stadgebrott, eller vad det nu kan handla om, genom att riksorganisationer, som Siw Persson säger, har burit sig illa åt mot en förening i Skåne, är detta något som jag har mycket svårt att kommentera. Man får ändå utgå ifrån, oavsett om det nu handlar om Riksbyggen eller HSB, att föreningen följer de stadgar som man uppsatt och i demokratisk ordning beslutat om. Jag vill slutligen till centern säga att det finns möjligheter för föreningarna att göra lokalhyresgäster till medlemmar i föreningen. När det gäller lika förutsättningar för olika s.k. kooperationer rekommenderar jag centerpartiets Agne Hansson att läsa HSBs och Riksbyggens stadgar och jämföra dem med SBCs. Då kanske han finner svaret på sin fråga.